Herr talman! Det är beklagligt att Rune Johansson trasslar till begreppen för sig när han skall diskutera ekonomi. Han ger vpk en halv eloge för att vi envist genom åren har hävdat att vägtrafikmodellen vore bra för den svenska trafiken. Men så undrar han varför vi inte nu är nöjda. Jag har försökt förklara det ett par gånger i den här debatten. Denna vägtrafikmodell är en karikatyr av det som vpk har velat ha. Det verkar tyvärr som om socialdemokraterna inte förstår det. Undra på att det är en massiv gemenskap mellan de fyra borgerliga partierna. Jag skulle vilja ta upp en sak som Rune Johansson borde försvara på ett mer rejält sätt. Om han tror att det är farligt att både ta samhällsekonomiska hänsyn och ha mer privatekonomiska lönsamhetskriterier och han anser att vi skall ha mer av kapitalism och mindre av samhällsekonomi, då borde han ha svårt att förklara hur det hela skall fungera i fortsättningen. Nu har man gått in för den rena kapitalismen. Det betyder i klartext att SJ kan gå till regeringen och fråga när man vill avyttra fast egendom eller dotterbolag. Riksdagen kommer att bli helt ställd åt sidan i detta fall; man kommer i fortsättningen inte att behöva fråga riksdagen. Detta är en mycket stor förändring. Vpk motsätter sig på det bestämdaste detta förslag. SJ är och skall enligt vpk:s uppfattning vara hela svenska folkets järnväg. Det kommer SJ inte längre att vara — det kommer att bli precis som vilket kapitalistiskt företag som helst. Varför, Rune Johansson, vill man vägra riksdagen — de folkvalda — att i fortsättningen säga någonting när nu denna utförsäljning skall börja? Varför, Rune Johansson, är det så att vissa konsortier och andra står i kö för att köpa upp företag? Det beror naturligtvis på att socialdemokraterna gett löften i den vägen. Jag blev anklagad för att ha sagt nej till allting. Med den inriktning av politiken som här föreslås och med den privatisering som pågår har vi blivit tvingade att säga nej. Vi säger ja till Bohusbanan och bandelen Boden Haparanda. Vi säger ja till bandelen Nässjö-Hultsfred-Oskarshamn, till Västerdalsbanan och Fryksdalsbanan. Vi säger ja till en förstärkning av trafikhuvudmännens resurser. Vi säger ja till malmbanan och till en utökning av inlandsbanans omfattning. Vi vill upprusta inlandsbanan, och vi vill ha Arlandapendeln osv., Rune Johansson.
Herr talman! Det blir inte lätt att klara fyra motdebattörer på tre minuter. Det är, Viola Claesson, knappast möjligt att med framgång driva ett företag som har två ekonomiska styrsystem — man skall dels vara ekonomiskt lönsam, dels ta ett samhällsekonomiskt ansvar. Med denna uppdelning avlastas affärs-SJ ungefär en miljard kronor. Det hade inte varit möjligt med en annan organisation. En framtidsinriktad Viola Claesson talar om kapitalism. Vad vet Viola Claesson om hur det är att jobba i ett företag som varje år måste gå till Sveriges riksdag och begära pengar för att täcka underskott? Det känns inte bra. Det känns bättre att jobbai ett företag som är effektivt och framgångsrikt. I det avseendet har jag alla anställda i SJ med mig. Till Hugo Bergdahl vill jag säga att det är självklart att om det inte går att träffa avtal mellan länshuvudmännen och SJ eller annan intressent om järnvägstrafiken inom länsbolagen, går budet till någon annan trafikutövare. Jag har också sagt att vi kommer att söka okonventionella ekonomiska lösningar på de stora projekten. Det kan inte vara obekant vad som sagts om trafiken runt Mälaren, om Arlandabanan osv. Det är säkerligen precis det svar som Hugo Bergdahl vill ha. Rune Thoréns ståndpunkt är ganska otrolig. I år är enligt Rune Thorén en miljard om året i nya friska pengar ingenting — det är växelpengar. Men hur mycket föreslog ni i fjol till nyinvesteringar i SJ, Rune Thorén? Ni hade inte en tanke på några sådana anslag. Men när socialdemokraterna säger att vi orkar med tio miljarder på tio år, föreslår ni plötsligt 20 eller 25 miljarder. Var fanns ni på plan i fjol? Sent skall syndaren vakna! Det finns säkerligen behov av och intresse för en sådan satsning, men vem skall betala? Jo, finansieringen skall ske genom utförsäljning av statlig verksamhet under tio år och inkomsterna därav skall öronmärkas. Det är ett nytt sätt att driva politik här i kammaren. Jag skall ägna nästa replik åt moderaterna. Får jag nu till slut bara säga att dubbelspelet hos vpk slog mig när jag läste reservationerna. I reservation 5 skriver man: ”I konsekvens med detta synsätt motsätter sig utskottet den stelbenta ansvarsindelning av järnvägstrafiken i stomnät och s.k. länsjärnvägar som regeringen föreslår.” I reservation 10 heter det: ”Den föreslagna uppdelningen av järnvägsnätet i stomjärnvägar och länsjärnvägar bör äga giltighet under lång tid — — —.” Det gäller att vara helgarderad!

Herr talman! I propositionen och betänkandet finns, Rune Johansson, en förteckning som upptar 29,5 miljarder i kostnader för olika projekt. Jag trodde faktiskt att vi var överens om att vi borde satsa på dessa projekt. Vad vi gör i år och som vi nu är överens om — vi hade förslag härom även i vår motion förra året — är att dela upp verksamheten i banverket och affärs-SJ. Precis som Rune Johansson säger är det på infrastrukturen vi skall satsa och inte skyffla in mer pengar i SJ. Nu har vi fått den modellen. Nu säger vi att vi måste satsa 20 å 25 miljarder. Då påstår Rune Johansson att det är en form av överbud. Jag trodde faktiskt att vi var överens på den här punkten. När det gäller frågan om att sälja statliga bolag, trodde jag inte — sedan jag i dessa dagar följt massmedia — att socialdemokraterna var oense med oss på den punkten. Vi har alltså visat hur man skall täcka in de ytterligare miljarder vi föreslår.

Herr talman! Att privata företag eller andra privata intressenter i större omfattning skulle få komma med i bilden när det gäller trafikeringsrätten och utbyggnad av järnvägsnätet tycks vara en besvärlig och irriterande fråga för Rune Johansson. När jag lyssnade på honom fick jag uppfattningen att socialdemokraterna anser att när kommunala intressenter eller kommunala bolag inte är intresserade i fråga om länsjärnvägarna, då får budet gå till privata intressenter. Borde det inte vara så, Rune Johansson, att alla som är intresserade av att göra investeringar får vara med under samma förutsättningar och på lika villkor? Jag vill till slut fråga om Rune Johansson delar den principiella ståndpunkt som SJ:s ledning intog för drygt en vecka sedan när det gäller trafikeringsrätten och finansieringen av Arlandabanan.

Herr talman! Jag begärde ordet bara för att korrigera Rune Johansson. Han sade moderaterna när han påtalade den tankeförvirring som finns i vissa reservationer. Han syftade naturligtvis på vänsterpartiet kommunisterna.

Herr talman! Vad herrarna har kul ihop om småsaker! När jag var uppe i talarstolen tidigare försökte jag tala om att det var ett misstag begånget. Jag har undertecknat en motsägelsefull reservation, nr 10. Så enkelt, Rune Johansson, är det. Det är synd att vi skall behöva ödsla tid på att tala om sådant, för debatten är viktigare än så. Rune Johansson vet hurudant det är att arbeta i ett företag som tvingas gå till riksdagen varje år för att tigga om pengar. Jag hoppas verkligen att det sitter kamrater från Statsanställdas förbund uppe på läktaren och lyssnar eller på annat sätt har möjlighet att ta del av Rune Johanssons inlägg här. Jag måste säga att det var det mest magstarka jag har hört. Har Rune Johansson inte en tanke på att det faktiskt fungerar så i det här kapitalistiska Sverige att de stora exportbolagen — Saab-Scania men framför allt Gyllenhammars Volvo —- aldrig någonsin behövt komma till riksdagen eller departementen för att tigga om pengar? Tvärtom har de fått mångmiljardbelopp.

Gå nu upp, Rune Johansson, och tala om hur det kan komma sig att man först sitter på två stolar och sedan tycker synd om dem som har tvingats komma hit och tigga om pengar, medan de verkligt stora kapitalisterna aldrig behöver tigga socialdemokraterna om någon miljard i det här landet!

Herr talman! Där kom Scandinavian Link och Gyllenhammar sent omsider — jag har suttit och väntat på det. Får jag ta upp en sak som jag inte hunnit med tidigare. Det gäller vpk:s och centerns agerande i fråga om länsbolagen. Jag undrar vad de egentligen menar. Det intressanta är att vpk först inte godkänner uppdelningen i ett stomnät och ett länsjärnvägsnät. Samtidigt vill man föra över trafik till ett järnvägsnät som man inte godkänner. Jag har litet svårt att se logiken i det hela. Centern å sin sida talar vackert om decentralisering. Men centern har inte förtroende för att länsbolagen själva kan avgöra vilken typ av kollektivtrafik man skall ha ute i länen. Det skall riksdagen besluta om. Det är centerns tal om decentralisering. Beträffande finansieringen måste jag säga att centern inte tidigare år har varit speciellt på alerten när det gäller att föreslå nyinvesteringar i infrastrukturen. Men nu vill centern öronmärka insatser i tio år. Centern kanske vill sälja ut en bit av Vattenfall för ett par miljarder varje år tio år framåt. Vi får alltså ha något slags vattenkraftens skogsbruksplaner för att klara problemet. Jag vet inte hur det skall gå till, men jag tycker att det är principiellt felaktigt att staten för lång tid binder sig genom en öronmärkning av utgifterna för en enda verksamhet. Rolf Clarkson och jag har genom åren haft våra ideologiska debatter. Jag skulle egentligen bara kunna hänvisa till tidigare års protokoll — vi kommer aldrig närmare varandra. Det är ett par frågor där vi av rent ideologiska skäl skiljer oss åt. Jag förstår inte riktigt varför moderaterna kräver en företagsekonomisk investeringsplanering inom SJ-koncernen. Det är synd att frågan inte togs upp tidigare. Det betyder att ni i praktiken säger nej till banverket. Jag kan inte dra någon annan slutsats av detta. Sedan till moderaternas resonemang om att släppa in privata vagnar på järnvägen. Det är en fråga där vi skulle kunna föra en lång diskussion. Jag skall bara säga att det skulle öppna möjligheter till en del järnvägsverksamheter som i alla fall vi inte är intresserade av. Vi har en tågplan som bara SJ självt är kapabelt att klara av. Det går inte att släppa in privata intressen, charterresor osv. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I ett år har man på kommunikationsdepartementet arbetat med den trafikpolitiska propositionen. Drygt 100 personer har varit sysselsatta med den. Intresset för SJ-frågorna visar sig i ett otal motioner och i ett femtiotal reservationer. Men i dag, när allt detta diskuteras, finns inte kommunikationsministern här. Att säga att detta är beklagligt är kanske ett understatement. På järnvägar forslas både människor och gods. I regeringens trafikpolitiska proposition talas mycket och positivt om kombitrafik. Det är bra, även om centern har högre ambitioner i det fallet. Men det som hänt under de gångna åren är att SJ har strypt tillförseln till huvudbanorna genom nedläggning av vagnslasttrafik, nedläggning av industrispår och mindre godsbanor. I flera fall skyller man på att vederbörande industriföretag valt landsvägstransport. Men det är klart att om servicen blir för dålig och underhållet obefintligt kommer kunderna till slut till en punkt då de inte längre anser sig kunna använda järnvägen. På det sättet tvingas landsvägarna att ta emot skrymmande, tunga långväga laster som borde ha gått på järnväg med tåg. SJ har sagt till dessa industrikunder att om ni kör till den eller den stationen så tar SJ emot godset där. Men hur många av dessa kunder vill ta kostnaden och besväret i samband med omlastning? Resultatet blir alltför ofta fortsatt onödig landsvägstransport. Enligt vad jag har hört är det nya SJ Gods inne på att tvinga jämtlänningarna att köra ut godset till kusten. En terminal i Östersund torde vara en självklarhet, som vi ser det. Jag anser det vara fullkomligt idiotiskt att SJ inte kan ta emot gods från inlandet på tåg redan från början. I Östergötland har vi en godsbana som används av en industri. Järnvägen är av olika skäl det transportalternativ som industrin kan använda för sina transporter till Norge och Tyskland. Läggs denna bana ner förlorar kommunens största industri en stor del av sitt kundunderlag. Många sådana exempel skulle kunna lämnas från olika delar av landet. Med tanke på sådana situationer vill centern att samråd skall ske mellan kommunerna, så att kommunerna klart får säga ifrån vad de tycker om att SJ vill lägga ner en godsbana, vilket SJ tyvärr alltför ofta vill. Privata framgångsrika företag satsar hårt på marknadsföring. Alltför många intressanta företag har aldrig blivit kontaktade av SJ. Marknadsföring och kundservice måste bli melodin för det framtida SJ Gods. Jag har velat ta upp frågorna om industrispår, godsbanor och vagnslasttrafik i dag när vi beslutar om SJ:s framtid. Målet för centerns trafikpolitik är ett Sverige i bättre balans, så som Rune Thorén sade. Det nya SJ Gods bör därför se de här frågorna i ett längre perspektiv än påföljande dags ekonomi. Det nya SJ Gods bör se till även de kunders intresse som har sin verksamhet ute i bygderna en bit från de stora terminalerna. Vi skall komma ihåg att många industrier runt om i vårt land lagt sig där de ligger just på grund av att det fanns en järnväg. Med detta yrkar jag bifall till reservation 16.

Herr talman! Under mina nu rätt många år i riksdagen har jag bara en enda gång varit med om att en sammanhållen grupp riksdagsledamöter — jag tänker på Bohusbänken i kammaren — har varit engagerad i ett organiserat, aktivt utredningsarbete utanför riksdagen. Bohusledamöterna i riksdagen har ett antal år deltagit i ett arbete syftande till att rusta upp och modernisera Bohusbanan. Det är en liten bana, som en gång blev fel byggd och som sedermera har varit eftersatt i fråga om underhåll och behövlig modernisering och därför aldrig har blivit vad den kunde ha blivit. 28 km till över gränsen till Norge vid Svinesund och anknytning till det norska järnvägsnätet — och vi skulle ha haft en förbindelse mellan Köpenhamn och Oslo som självfallet mer än någon annan järnväg skulle ha förtjänat att kallas Västra stambanan. Järnvägen skulle ha gått mellan två huvudstäder, passerat Sveriges andra stad, löpt genom en region med 1,5 miljoner invånare, genom två tätbefolka En framtidsinriktad de landskap i Sverige, genom de mest tätbefolkade och ekonomiskt mest aktiva delarna av två grannländer. Finns det någonstans i Europa en trakt som borde ha kunnat bära en riktig järnväg, nog är det den. På grund av historiska tillfälligheter i samband med unionskris och annat och på grund av felbedömningar blev detta aldrig gjort. Men det är inte för sent. Jag säger att vi har varit med i ett stort utredningsarbete, och det har vi varit tillsammans med kommuner, landsting och SJ. Det statliga transportrådet har varit inblandat. Alla som kan tänkas veta och förstå något om detta har varit med. Och alla tycks ha samma uppfattning som transportrådet, nämligen att en väl utbyggd Bohusbana har utomordentliga marknadsförutsättningar och borde kunna bli lönsam. Detta är för oss också väldigt mycket av en miljöfråga. Det står stor strid om en liten bit motorväg söder om Uddevalla. Jag vågar ibland inte riktigt tänka på vilka strider vi skall få uppleva, innan vi får en dräglig väg ända upp till Svinesund. Den är stora delar av året Sveriges mest trafikerade väg. Den bär 700 stora långtradare per dygn, och det är den inte byggd för på långa vägar när. Miljö, trafiksäkerhet — allt kräver ett annat transportsystem. Jag tror för min del inte att det med all vägbyggnad i världen är möjligt att lösa de problemen utan att lägga en stor del av transportansvaret på järnvägen. Det måste bli en annan järnväg än den vi har. Vi har inga fantastiska drömmar. Det finns ju en förbindelse mellan Göteborg och Oslo genom Dalsland. Den vill vi inte lägga ner. Vi vill använda den som det ena spåret i en sorts dubbelspår, där det är långt mellan skenorna, mellan Göteborg och Oslo och få en modern, snabb persontrafikbana i första hand uppefter hela västkusten. Det här är inte en byeller regionalpolitisk fantasi, utan det är någonting väl underbyggt, grundligt utrett och ekonomiskt och transporttekniskt fullt möjligt. Vi är inte ensamma om att tro på detta.

Jag sade att Bohusbanan, som är en fortsättning norrut av västkustbanan, från början egentligen borde ha varit en stambana. Då borde den nu åtminstone kunna få bli en stombana. Vi har föreslagit i en gemensam motion från alla ledamöterna från Bohusbänken, representerande alla partier, att Bohusbanan skall tillföras stomnätet och rustas upp och byggas ut på det sätt som jag här kort har antytt. Det kommer att ta sin tid, men det är en satsning som kommer att löna sig. Och detta är icke — inte ens i första hand — en regional fråga. Här handlar det om nationell trafik och internationell trafik på den allra högsta nivån, där jag är helt övertygad om att vi inte kommer att klara oss utan järnvägen. I den järnvägen är Bohusbanan en oumbärlig del. Å alla Bohusledamöters vägnar ber jag att få yrka bifall till motionen T37. Såvitt jag kan se berör det utskottets hemställan i momenten 9 och 53.
Herr talman! Jag förstår mycket väl Nils Carlshamres engagemang i den här järnvägen. Jag vill bara tillägga att de två alternativa förbindelserna med Oslo kommer att prövas utifrån samhällsekonomiska utgångspunkter och värderingar. Man kommer att pröva föroch nackdelar hos de två alternativen. SJ har också sagt att det i det här läget är viktigt att Norges Statsbaner är med och lägger sin syn på saken.

Herr talman! Jag är glad för det. Sista tåget går inte i dag, inte ens på Bohusbanan. Vi vet väl att t.o.m. om vi mot all förmodan inte i dag skulle lyckas att få Bohusbanan hänförd till stomnätet, finns det senare möjligheter. Det finns öppningar i propositionen, det finns öppningar i utskottsbetänkandet. Och vi kommer inte att tystna. Vi har haft tålamod sedan 1909, när man tyvärr slutade att bygga Bohusbana i Strömstad, och vi lär väl få ha tålamod en del år till. Det skulle för övrigt ha förvånat mig, om inte ett så självklart projekt skulle bli föremål för prövning. Vi har ju litet gemensamma intressen, för både Bohuslän och Dalsland är berörda.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande om en framtidsinriktad järnvägspolitik är i väsentliga avseenden ett bra aktstycke. Det indikerar ett trendbrott i svensk transportpolitik, och det är också min förhoppning att vi nu skall kunna motse ett sådant trendbrott. För Sveriges framtid som en modern industrination är det absolut nödvändigt med en kraftig upprustning av ett järnvägsnät som tillåtits förfalla alltför mycket. Samtidigt får man ha i minnet att en framtidsanalys, följd av en genomgripande upprustning även av vägsystemet, är av nöden. I själva verket krävs en ingående samordning av dessa båda trafikslag. Inom Europas industrinationer pågår också en sådan upprustning. I våra mest betydande konkurrentländer har man insett vikten av goda kommunikationer, dragit konsekvenserna av detta och inlett en upprustning. Tyvärr är vi alltså på efterkälken. Så mycket viktigare är det nu att målmedvetna satsningar genomförs. Alltför länge har den långsiktiga transportpolitiken behandlats här i kammaren på ett så grönköpingsmässigt sätt att en viss riksdagsstenograf kunnat slicka sig om mustaschen. Min förhoppning är alltså, herr talman, att dagens beslut skall markera inledningen till ett arbete med att på rationella grunder och med analytiska metoder starta uppbyggnaden av det framtida järnvägsnätet, baserat på 2000-talets krav och behov. Lyckas vi, kommer förtjänsten för oss som industrination att bli betydande. Misslyckas vi, blir kostnaderna dryga. Herr talman! Dagens beslut är en inledning till något nytt. Däremot får man akta sig för att betrakta det som någon slutgiltig insats. Siffran 10 miljarder har ju nämnts, men den är, som redan har sagts, till stor del intecknad i tidigare gjorda åtaganden och påbörjade projekt. Behovet av investeringsmedel är stort, och jag vill understryka behovet av intressentfinansiering och lånefinansiering — andra metoder än de vi hittills En framtidsinriktad tillämpat. Att, som tidigare skett, via den löpande budgeten finansiera satsningar för 50 å 100 år framåt i tiden, är nu så passé som metod att nya tankar är en absolut nödvändighet. Jag vågar knappt tänka på konsekvenserna för svensk industri om man skulle ha använt liknande metoder vid finansieringen av långsiktiga investeringar. Då skulle det i dag ha stått illa till med svensk industri. Ett rejält nytänkande måste med andra ord till. Herr talman! Jag inledde med att konstatera att betänkandet i väsentliga avseenden är ett bra aktstycke. Tyvärr har man av någon outgrundlig anledning inte förmått vara genomgående konsekvent. Det är synd, tycker jag, eftersom det inte minst i mitt eget hemlän Södermanland vållat en hel del uppståndelse. Som jag ser det, efter Hugo Bergdahls inlägg här i dag, är det kanske en onödig uppståndelse. Utskottet har nästan genomgående valt att inte lämna några pekpinnar genom att gå in och detaljstyra genomförandet av olika projekt. Det är också enligt min mening mycket klokt. Om västkustbanan skriver t.ex. utskottet: ”Denna bana föreslås ingå i stomnätet. Det är därför enligt utskottets mening i första hand banverket som, inom ramen för de medel som anvisas, skall avgöra i vilken takt utbyggnaden skall ske. Riksdagen bör inte uttala sig om detta eller om vilka bansträckor som skall prioriteras.” Jag tycker att detta är ett mycket klokt ställningstagande. Om Stockholm—Sundsvall skriver utskottet något liknande, och man tillägger: ”En sådan beslutsordning är nödvändig om SJ:s möjligheter att agera som ett självständigt trafikföretag inte skall försvagas. Banverkets beslut om investeringar skall grundas på samhällsekonomiska överväganden.” Än en gång vill jag ge mitt fulla instämmande. Utskottet företräder här enligt min mening den enda rimliga uppfattningen. Men så helt plötsligt, när det gäller banorna i Mälardalen, Mälarbanan och Svealandsbanan, gör man ett ganska obegripligt undantag. På s. 50 skriver man: ”Utskottet delar föredragandens uppfattning att Mälarbanan och Svealandsbanan är intressanta projekt. Utskottet har tidigare framhållit att den tätbefolkade Mälarregionen är ett av de områden i Sverige där en utbyggd kapacitet av SJ:s persontrafik och minskade restider skulle kunna få betydande effekter i form av ökat tågresande. Utskottet anser i likhet med föredraganden, att hela trafiken kring Mälaren bör studeras ytterligare. Redan nu anser utskottet emellertid att en projektering bör genomföras på de delar av Mälarbanan som sammanfaller med nuvarande bansträckning och där spårkapaciteten och banstandarden snarast måste förbättras. Utskottet förutsätter att så kommer att ske.” Herr talman! Utskottsmajoriteten bryter här med de principer man för övrigt med mycket stor konsekvens har följt i betänkandet. Man gör det på ett sätt som är totalt förbryllande. Därför skulle jag vilja fråga utskottets talesman Rune Johansson: Vad är det som gör att det som gäller i landets övriga delar inte gäller i Mälardalen? Vilka utredningsresultat eller fakta stöder sig utskottet på när man på detta sätt prioriterar norra sidan av Mälaren före den södra? Det skulle var mycket intressant att få ta del av skälen för detta ställningstagande. Speciellt intressant blir det med tanke på de uttalanden som SJ-chefen Stig Larsson gjorde när han så sent som i tisdags besökte Södermanland. Så här sade Stig Larsson enligt referat i Eskilstuna-Kuriren: ”Vi ser hela Mälarregionen som en enhet. Trafikunderlaget är lika stort norr och söder om Mälaren, och hela Mälardalen är ett område som expanderar.” Stig Larsson fick frågan: ”Hur ser du då på riksdagens trafikutskott som vill börja med att bygga ut Mälarbanan?” Han svarade enligt referatet i Eskilstuna-Kuriren: ”Vi på SJ sätter lika hög prioritet på båda.

Herr talman! Jag har en förhoppning om att Rune Johansson —i likhet med vad Hugo Bergdahl har gjort här — skall deklarera att den passus i utskottets skrivning som jag har relaterat inte skall läsas bokstavligt, utan att frågan enligt trafikutskottets bedömning är så öppen att SJ kan agera utifrån den samordnade lösning av trafiken i Mälardalen som ledningen av allt att döma företräder. I avvaktan på svaret avstår jag från yrkanden.

Herr talman! Det är en litet märklig situation vi upplever här i dag. Det måste vara en svår pedagogisk uppgift för utskottsmajoriteten att förklara en del saker. Hur kan det komma sig att utskottet är så ointresserat av att över huvud taget uttala sig om järnvägstrafiken mellan två huvudstäder, mellan Stockholm och Oslo? För Värmland och stora delar av Bergslagen är bansträckningen mellan Stockholm och Oslo via Charlottenberg och Arvika en livsnerv. Det hade haft stor regionalpolitisk betydelse på medellång sikt om riksdagen klart hade uttalat att trafiken mellan Stockholm och Oslo också framöver skall gå via Charlottenberg. Men det vill inte utskottet göra. Nu får vi som bor i Värmland i stället ta fasta på kommunikationsministerns uttalande i frågan. I en frågedebatt mellan kommunikationsministern och mig om sträckningen av trafiken mellan huvudstäderna sade han att som han såg det skulle den trafiken i framtiden gå via Charlottenberg. Men man ställer sig frågan: Varför kan inte riksdagen också uttala sig på ett sådant sätt? Det hade haft stor betydelse nu, när bl.a. försäljning av stora basindustrier i västra Värmland diskuteras. Jag vill också säga att en trafik mellan Stockholm och Oslo via Charlottenberg och Arvika inte står i strid med en satsning på Bohusbanan, tvärtom. Får man tro utskottsmajoriteten, bestående i huvudsak av socialdemokrater, moderater och folkpartister, finns det snart inte anledning för riksdagen att uttala sig i en enda fråga om järnvägssträckor. Jag skulle vilja ställa en fråga till socialdemokraterna: Vilken användning skall väljarna framöver ha av riksdagsledamöter då det gäller järnvägspolitiska frågor, bandelar som är viktiga för dem och deras regioners utveckling? Är det någon idé att be riksdagsledamöter att ta upp frågor om järnvägssträckor utifrån väljarnas önskemål? Det har väckts en rad kvalitativt bra förslag med anledning av den proposition som handlar om bl.a. järnvägstrafiken. Men när utskottet sedan skall behandla dessa förslag biter inte ens miljöpolitiska argument. Och hur står det till med näringspolitiken ställd i ett järnvägspolitiskt perspektiv? Låt mig ta tre exempel sedda i Värmlandsperspektiv. För det första skulle en sammanlänkning av Bergslagsbanan och inlandsbanan via det s.k. Nykroppaprojektet spara åtskilliga transportkilometer med tungt gods. Det är alltså en miljöåtgärd men samtidigt en näringspolitisk åtgärd för delar av Bergslagen. Det är en positiv kombination enligt vpk:s förmenande. Men utskottet har inga åsikter därvidlag. För det andra vet vi att Sunne kommun är den kommun i Sverige som bäst har lyckats med turismen såsom regionalt och näringspolitiskt instrument. Varför i hela fridens namn kan Fryksdalsbanan mot denna bakgrund inte få var kvar i stomnätet? Att skogsägare i norra Värmland dessutom har anmält sitt intresse för ökade transporter av virke på banan borde, enligt vårt förmenande, tala för att banan skall få tillhöra stomnätet. Banan tillfördes riksnätet för bara några år sedan, och jag undrar därför av vilken anledning den nu skall tillhöra länsjärnvägsnätet. Det reses frågor som kräver en förklaring. För det tredje finns det ett exempel på lyckad turistsatsning, och det gäller inlandsbanan. Enligt vår mening är det transporttekniskt riktigt att inlandsbanan också skall omfatta sträckan Kristinehamn —Lesjöfors. Det har gjorts PR-satsningar på kontinenten för turisttrafiken på Inlandsbanan. Och det faller sig ju naturligt för den som har tagit fram en järnvägskarta och bestämt sig för var Oslo, Göteborg och Stockholm ligger att turisttrafiken på inlandsbanan skall börja i Kristinehamn. Jag kanske inte får svar på alla frågor, men jag hoppas få svar på åtminstone några frågor. Frågan om den framtida sträckningen av trafiken mellan huvudstäderna Stockholm och Oslo, och om den skall gå via Charlottenberg och Arvika också i fortsättningen, är nog den största regionalpolitiska frågan sedd i ett värmländskt järnvägsperspektiv. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk:s reservationer.

Herr talman! Goda kommunikationer är en mycket viktig del i regionalpolitiken. Därför är det viktigt att den framtida järnvägspolitiken utformas på ett sådant sätt att trafikmässigt viktiga områden och branscher ges den service som krävs, inte minst ur regionalpolitisk synpunkt. Förfarandet kan ifrågasättas, men om nu beslut fattas om en sådan uppdelning måste kriterierna vara klara. Staten måste ta ansvar för den interregionala trafiken, medan landsting ch kommuner svarar för den regionala och lokala trafiken.

I några motioner har det framförts krav på att den s.k. Västerdalsbanan skulle föras över till stomnätet och att de nödvändiga investeringarna skulle göras för att marknadsanpassa trafiken. I det sammanhanget skulle man förlänga banan till Sälen. Utskottet har avstyrkt motionerna. Vi motionärer anser att det borde finnas ett allmänt intresse att erbjuda det stora antalet turister som besöker vårt sydligaste fjällområde, Dalafjällen, ett bekvämt kollektivt resande, och då borde tågresandet vara det bästa alternativet. Eftersom det stora antal turister som nu besöker Sälenfjällen mest åker bil tycks inställningen vara att de också skall fortsätta att göra det. Jag tycker att det borde vara av allmänt intresse att försöka öka det kollektiva resandet också för den som skall besöka ett av landets främsta rekreationsområden. Sälenfjällsområdet är kanske landets mest expanderande turistområde. Det är ett tvåsäsongsområde som 1987 hade ca 42 000 turistbäddar och därtill en tidvis mycket omfattande dagturism. I tidigare tillgängliga prognoser har det talats om att det 1989 skulle finnas 47 000 turistbäddar där och 60 000 bäddar 1995. Nya uppgifter om planerade satsningar i miljardklassen gör att allt talar för att tidigare prognoser är tilltagna i underkant. Det är mycket troligt att antalet turistbäddar i Sälenfjällsområdet kommer att öka mycket mer än någon tidigare trott. Detta kommer att innebära kraftigare och på många sätt än mer besvärande biltrafik på vägarna. Tre saker som talar för järnväg och mot bilismen är miljön, trafiksäkerheten och framkomligheten på vägarna till och från Sälenfjällsområdet. Sälenfjällsområdet är enligt Sveriges turistråd ett av de få områden i Sverige som har förutsättningar att utveckla både svensk och internationell massturism. Detta område saknar i dag helt effektiva kollektiva transportmedel. Personligen har jag också, herr talman, intrycket att SJ är det företag som är mest ointresserat av att göra något för att förbättra förhållandena, eftersom SJ inte ens i sina datorer lagt in alla turer som i dag trafikerar Västerdalsbanan till och från Malung. Genom att klassificera Västerdalsbanan som länsjärnväg skjuts ansvaret för en bana med möjligheter till en omfattande interregional trafikutveckling över på landstinget och kommunerna i Dalarna. Allt talar för att man i det här området av landet inte får uppleva någon marknadsanpassning av järnvägstrafiken, åtminstone inte med SJ:s hjälp. Om något sker blir det mot SJ:s intresse — trots allt tal om ökad affärsmässighet hos SJ. Enligt min bestämda uppfattning måste de kollektiva kommunikationerna till Sälenfjällsområdet förbättras på ett radikalt sätt.

Herr talman! Jag är besviken på utskottets behandling av min motion 1987/88:T73 som gäller möjligheterna till en marknadsanpassning av Västerdalsbanan. Trots min besvikelse skulle jag nu vilja hoppas på att SJ i fortsättningen är villigt till samarbete när det gäller att bedriva trafik på Västerdalsbanan och inte gör allt för att motarbeta den trafik som ändock En framtidsinriktad finns på sträckan fram till Malung. Helst skulle jag vilja att det blev en utbyggnad och en anpassning av Västerdalsbanan, så att sträckan förlängdes ända fram till Sälen. Det finns mycket mer att ta fram som argument för ett överförande av Västerdalsbanan till stomnätet och en utbyggnad av banan till Sälen. Det finns emellertid en utförlig argumentering i motion 1987/88:T73, där jag står som första namn, varför jag nu avstår från ytterligare argumentering. Innan jag avslutar vill jag också framhålla behovet av en upprustning och kompletterande elektrifiering av banan mellan Ludvika och Västerås, den s.k. Bergslagspendeln. Med tanke på de regionalpolitiska satsningar och lokaliseringar som görs i Ludvika är det angeläget och nödvändigt att det skapas bra järnvägsförbindelser. I anslutning till bildandet av Asea Brown Boveri och utlokaliseringen av riksskatteverkets punktskatteenhet samt delar av statens vattenfallsverks förvaltning är det angeläget att järnvägsförbindelserna mellan Ludvika och Västerås förbättras. Det bästa sättet det kan ske på är ett förverkligande av den s.k. Bergslagspendeln. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1987/88:T73.

Herr talman! I det betänkande från trafikutskottet som vi nu debatterar har utskottet behandlat motion 1987/88:T53 angående åtgärder mot viltolyckor på järnvägar som jag väckte under den allmänna motionstiden i januari. I motionen nämndes speciellt sträckan Herrljunga-Källeryd på västra stambanan. På denna bansträcka har nämligen ett mycket stort antal viltolyckor förekommit under de senaste åren. Jag väckte en liknande motion förra riksmötet, i vilken jag tog upp samma problem. Trafikutskottet hänvisade då i sitt betänkande till SJ, och man förutsatte att SJ var medvetet om problemet och skulle vidta lämpliga åtgärder. Under 1987 förklarade sig en rad intressenter beredda att på olika sätt medverka till att ett viltstängsel utmed den aktuella sträckan sattes upp. Den enda som var tveksam var SJ, som av olika skäl inte var berett att ta sin del av kostnaderna. Efter det att min motion skrevs i januari har dock en glädjande förändring skett från SJ:s sida. SJ har nu lovat att bekosta materialet till ett viltstängsel utmed den aktuella sträckan. Förhoppningsvis kan man alltså utgå ifrån att arbetet med att sätta upp ett viltstängsel på sträckan Herrljunga-Källeryd kommer i gång redan under innevarande år. Att projektet är angeläget understryks ytterligare av att viltolyckorna fortsätter. Så sent som i förra veckan påkördes två älgar på sträckan. Herr talman! Jag har självfallet inget yrkande, utan nöjer mig med att uttala min tillfredsställelse över att det nu förefaller bli ett viltstängsel utmed västra stambanan mellan Herrljunga och Källeryd.

Herr talman! Från vpk:s sida finns ett par reservationer som berör dels Mälarbanan och Svealandsbanan, dels Bergslagspendeln. Jag tänkte tala om dessa järnvägar, eftersom de är av stor betydelse för den region jag kommer ifrån, Västmanland och Bergslagen. Det har i kommentarerna till utskottets ställningstagande sagts att beslutet kommer att innebära ett stort fall framåt för Mälarbanan. Det kan man säga, eftersom det har rått en bred politisk enighet i Västmanlands län om att man bör satsa på Mälarbanan. I betänkandet finns skrivningar som är skarpare än de som förekommit tidigare. Det sägs att man vill projektera för en start av byggandet av Mälarbanan. En svaghet i utskottets skrivning är att det sägs att det i första hand ankommer på banverket att avgöra frågan om en utbyggnad av spåren runt Mälaren. Så kommer det också att bli enligt det beslut som skall fattas. Man har alltså inte sagt att man vill att Mälarbanan skall byggas med en gång, utan man har överlåtit det åt banverket. Vpk har mot detta ställt upp en reservation som i och för sig inte står i något motsatsförhållande till utskottets skrivning beträffande prioriteringar. När det gäller Mälarbanan och Svealandsbanan är det lika bedrövligt på båda sidor. Det finns behov av att rusta upp och bygga ut på många ställen i landet. Vi menar emellertid att det inte finns några motsättningar och att båda dessa projekt borde kunna påbörjas. Mot det kan man alltid invända att man måste börja någonstans. Jag har naturligtvis ingenting emot att man börjar bygga Mälarbanan omedelbart. Men jag har svårt att se att det faktum att man anser att det finns fler områden som är viktiga skulle kunna tolkas som någon motsättning. Det var vad jag ville säga om reservation 30. Utbyggnaden av Bergslagspendeln hänger nära samman med frågan om Mälarbanan. I regionalpolitiken har man länge talat om att det är viktigt att få förbättrade kommunikationer med det inre av Bergslagen. Bergslagspendeln sträcker sig från Ludvika ner till Västerås för anslutning till den tänkta Mälarbanan. Meningen är också att Bergslagspendeln skall få en ny sträckning genom befolkningstäta regioner i Västmanland, genom Hallstahammar och Surahammar. Båda dessa är bruksorter med vissa regionalpolitiska problem och skulle genom detta få en uppryckning i vad gäller kommunikationerna. Vi från vpk tycker att Bergslagspendeln är en viktig regionalpolitisk satsning. Därför har vi i vår reservation, liksom i vår motion, framhållit att staten bör ha det övergripande ansvaret för att projektet förverkligas. Utskottet å sin sida säger att man tycker att den nu aktuella bansträckningen är bra, att sträckan skall överföras till länsjärnvägsnätet och att det ankommer på de lokala intressenterna att söka finansiering och få fart på projektet. Jag vet att det kanske kommer att bli så, eftersom det finns ett stort intresse bland de s.k. lokala intressenterna, dvs. landsting, kommuner och länstrafikbolag, utefter denna bana. Men jag tycker att detta är ett sätt att frånhända sig ansvaret för att det verkligen blir en utveckling. Därför finns det i vpk-reservationen en formulering som säger att staten bör ha det övergripande ansvaret. I annat fall är det svårt att förstå allt tal om utbyggnad av denna bana som har förekommit från regeringens sida när det gäller regionalpolitiska insatser. Man kan välinte säga att projektet är regionalpoli Prot. 1987/88:116 tiskt viktigt och samtidigt inte bry sig om ifall banan byggs ut eller inte. En framtidsinriktad Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 30 och 31.

Herr talman! Jag vill i all korthet peka på vissa motioner som jag har väckt, i ett par fall tillsammans med Gullan Lindblad. I en av de motionerna framhåller vi betydelsen av att snabbtågsförbindelser kommer att omfatta också Värmland. Motionen i fråga har behandlats tillsammans med en rad andra motioner. Vi konstaterar att projektet finns och att det inte är avfört, och för närvarande nöjer vi oss med detta. Jag vill emellertid poängtera vilken stor betydelse som kommunikationerna har för ett län som Värmlands län. Vi måste, som vi framhåller i motionen, få till stånd en ny flygplats, men också järnvägen är utomordentligt viktig för att länet skall kunna utvecklas. I en motion om säkerheten vid SJ — med nummer T523 — påtalar jag ännu en gång här i riksdagen att säkerheten vid statens järnvägar gång på gång har uppvisat skrämmande brister. Det kan man läsa om i tidningarna ibland, men oftast kommer händelserna inte till offentligheten. Jag har i motionen tagit upp ett exempel där passagerarna på ett Norrlandståg fick tillbringa en del av julhelgen i utkylda personvagnar och utan mat — tåget saknade kommunikationsmöjlighet där det stod ute på banan i ödemarken. Detta inträffade alltså i nutid, när kommunikationer och informationsteknik är lösenord för framtiden. SJ-ledningen har utlovat åtgärder, men ändå inträffar gång efter annan sådana här händelser — dess bättre inte alltid så drastiska som i det här fallet, som blev mycket omskrivet. Men det är illa nog att det finns brister i säkerhetssystemet vid SJ. Jag har i motionen också omnämnt ett fall som tidigare inte blivit offentligt genom media. Det gäller hur man i ett tågsätt mellan Stockholm och Hallsberg i höstas konstaterade att det luktade bränt i vagnarna, medan konduktören—tågmästaren bara kunde konstatera att han inget kunde göra, eftersom det inte fanns någon kommunikation till lokföraren. Det kan synas banalt att ta upp sådant här i Sveriges riksdag. Men det gäller ändå säkerhet, och det handlar om människor som i sådana situationer uppenbarligen är utsatta för livsfara. Jag har naturligtvis tagit del av vad utskottet säger i betänkandet. Bl. a. försäkrar man att SJ har utomordentligt förnämliga säkerhetsanordningar — man talar om världsklass. Men dessa försäkringar är uppenbarligen inte heltäckande, eftersom sådant här inträffar. Jag kan också erinra om den utomordentligt svåra tågkatastrof som inträffade i fjol. Då brast säkerheten, precis som i de fall som jag har redogjort för. Jag föreslår i motionen att utskottet skall ta allvarligt på den här frågan och inte bara låta sig nöja med de försäkringar som SJ:s ledning kommer med år efter år. Slutligen, herr talman: I en enskild motion av mig och Gullan Lindblad har vi tagit upp frågan om SJ:s framtid i stort och de väldiga underskotten samt speciellt inriktat oss på godstrafiken. Det är utomordentligt angeläget att godstrafiken utvecklas. Vi föreslår att SJ säljer ut samtliga sina godsvagnar till landets speditionsföretag, som sedan får anlita eller hyra SJ:s lok för att I utskottsbetänkandet konstateras att 3 000 vagnar redan ägs av transportörer. Men varför inte ta den här frågan på allvar och se till att genomföra ett system som också landets speditionsföretag och åkare finner vettigt? Om inte denna kombitrafik kan genomföras i mer omfattande grad, kommer den inte att leda till de förbättringar för SJ:s ekonomi som vi är ute efter. Det handlar dessutom om en miljöfråga. Jag vill också peka på angelägenheten av att det blir en järnväg mellan Arlanda och Stockholms city. Det är mycket angeläget för oss som bor ute i landet, och vi är trots allt en större del av svenska folket. Säkerheten — jag återkommer till den aspekten — i Stockholms Lokaltrafiks ledbussar på den hårt slitna vägen mellan Stockholm och Arlanda är faktiskt utomordentligt dålig. Jag tror att var och en i denna kammare som använder sig av det reguljära flyget och åker med dessa SL:s ledbussar i hög fart på den väg som är under all kritik i sin slitna standard, de upplever faran. Det är faktiskt fråga om när en allvarlig olycka kommer att inträffa.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att statens järnvägar har ett av världens absolut främsta säkerhetssystem. Vi skall inte underlåta att tillstå det och tala om det utåt också. Jag tror att det från min sida måste vara ett missförstånd att jag uppfattade Göthe Knutson så, att han anser att säkerhetssystemet vid SJ lämnar en hel del övrigt att önska. Jag hoppas att det var en missuppfattning.
Herr talman! Jag skall i korthet be att få hänvisa till de fall som jag har redogjort för i min motion. Det är bara att konstatera att det finns brister och att brister av detta slag inte skall få finnas. Det handlar om människoliv, och det är allvarligt.

Herr talman! Jag skall i det här inlägget kommentera några av de vpk-motioner där vi har återkommit med frågor som vi har aktualiserat tidigare i olika sammanhang. I motionerna T66 yrkande 12 och T520 tar vi upp frågan om att upprusta järnvägsstationer och att utveckla stationshusen till trafikcentra för flera trafikslag. Många järnvägsstationer är på grund av brist på underhåll så trista, tråkiga och obekväma att praktiskt taget inga andra lokaler, varken offentliga eller privata, skulle kunna godtas i ett så dåligt skick. Många järnvägsstationer behöver, utöver en allmän upprustning, byggas om i viss utsträckning för att bli tillgängliga för handikappade, äldre samt resande med småbarn. Vpk vill inte göra stationshusen till några kommersiella centra, en linje som har framförts i regeringens proposition och som man också kan utläsa av utskottsbetänkandet. Vi vill inte heller att huvudmannaskapet för stationsbyggnaderna skall överlåtas eller brytas ut ur en sammanhållen organisation. När det gäller frågorna om järnvägsstationernas skick vill jag säga att järnvägsstationerna är alltför betydelsefulla för att man skall bryta ut dem ur organisationen, sälja ut dem eller överlåta huvudmannaskapet för dem. De måste ses som en integrerad och mycket viktig del i SJ:s hela verksamhet när det gäller att upprätthålla en bra trafik och en bra service till resande. Även om det enligt utskottet pågår ett visst arbete för att erbjuda resenärerna en bra service på stationerna, så utgör detta besked inget svar på motionsförslagen om en nödvändig upprustning, som bl.a. kan göra det möjligt att erhålla ändamålsenliga terminaler för kollektivtrafik och godstrafik. Jag yrkar därför bifall till motion T66 yrkande 12 och motion T520. Jag kan väl på en gång säga att jag inte har för avsikt att på dessa punkter begära votering och därigenom förlänga beslutsproceduren vid behandlingen av detta betänkande. Jag yrkar också bifall till vpk-reservationerna 28 och 29.

Vi hyser alltså goda förhoppningar om att denna fråga nu skall få en snabb lösning. Av olika inlägg i dagens debatt har vi också kunnat notera att det finns en rätt långtgående samstämmighet på denna punkt. I reservation 29, som rubricerats Vissa övriga projekt i Stockholmsregionen, hänvisas till en vpk-motion om att SJ skall ges i uppdrag att i samråd med berörda kommuner och SL utreda och redovisa kostnadsberäkningar och konsekvenser för en alternativ sträckning för fjärrspårsutbyggnaden mellan Flemingsberg och Södertälje. Vi i vpk vill att denna sträckning i huvudsak skall förläggas längs med nuvarande spår, dvs. i enlighet med vad SJ för flera år sedan skissade i ett förslag — ett förslag som sedan egentligen aldrig har blivit föremål för någon ordentlig utredning eller kostnadsberäkning. Såvitt vi har kunnat förstå av de undersökningar som har gjorts av de närmast berörda kommunerna finns det goda möjligheter att klara spårutbyggnaden genom en förläggning längs med de nuvarande spåren. Detta skulle bli en bra och billigare lösning som inte skulle aktualisera några nya miljöproblem, vilket däremot skulle bli fallet när det gäller de andra spårsträckningar — inte mindre än fyra stycken — som fortfarande diskuteras. Att lösa fjärrtågsförbindelserna söderut på ett bra sätt är så att säga en fråga som angår hela landet. Här har vi faktiskt en flaskhals i kommunikationerna som vid problem i trafiken får återverkningar för järnvägsförbindelserna i praktiskt taget hela det övriga landet. Det är alltså mycket angeläget att man nu snabbt kommer till skott och får en lösning på frågan om spårutbyggnad. Det är angeläget att utbyggnaden sker i kombination med bygget av en ny fjärrtågsstation vid Södertälje Södra, såsom vi har föreslagit och som bl.a. länsstyrelsen och berörda kommuner i Södermanlands län samt de närmast berörda kommunerna i Stockholms län är i stort sett överens om. Jag hoppas alltså, herr talman, att vi alldeles bortsett från utgången av voteringen beträffande reservation 29 ändå ganska snart skall få uppleva att det blir en bra lösning när det gäller de nya fjärrtågsspåren, som så långt möjligt tillgodoser olika miljöhänsyn. Jag hoppas vidare att vi så snart som möjligt kan göra ett ställningstagande som innebär att Södertälje syd kommer till stånd. Detta har stor betydelse också för utvecklingen när det gäller Mälartrafiken och trafiken mot Oslo, i den riktning som det här har talats om. Ett realiserande av förslaget om Södertälje syd har i sig så många goda egenskaper beträffande trafiklösningar av olika slag som också berör landsvägstrafiken, att jag hoppas att detta snart kommer till utförande. Med dessa ord och med hänsyn till omständigheterna i dag när det gäller ärendebehandling och beslut ber jag att få yrka bifall till motionerna T66 yrkande 12 och T520 samt till reservationerna 28 och 29 i trafikutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill bara foga några synpunkter till de positiva skrivningar som trafikutskottet har gjort om projekten Mälarbanan och Bergslagspendeln. Utskottet anser ju att en projektering av Mälarbanan kan börja på delar av den. De omfattande investeringar i järnvägstrafiken som redan görs, och som också måste göras, i Stockholmsområdet bör i tiden förläggas så, att utrymme skapas för att investeringar i det inre av Mälardalen och i Bergslagen kan börja så snart som möjligt. Det gäller att få en jämnare investeringstakt i Stockholmsområdet, något som samtidigt kan bidra till en näringspolitisk utveckling i det inre av Mälardalen och i Bergslagen. Det är viktigt att så snart som möjligt med snabba kommunikationer knyta samman högskolestäder som Eskilstuna, Västerås och Örebro. Detta skapar förutsättningar för en integrering av utbildningarna vid högskolorna på dessa orter och därmed underlag för att så småningom också knyta forskning till dessa. Detta skulle mer än något annat starta en utveckling i det inre av Mälardalen och göra denna till en utvecklingsregion fullt jämförbar med andra regioner som har universitetsutbildning med forskning. Frågorna om dubbelspår på sträckorna Kolbäck-Västerås, Enköping-Grillby samt Jädersbruk-Valskog är helt färdigutredda. Förarbeten på de nya sträckningarna Eskilstuna-Västerås och Arboga-Örebro måste prioriteras. När det gäller Bergslagspendeln, som tillhör länsjärnvägsnätet, kommer de regionala intressenterna att ta initiativ till att denna kommer till stånd. Man ligger i startgroparna. Arbetet med Bergslagspendeln kan börja så snart banverket inleder sin verksamhet och kan anslå investeringsmedel. Mot bakgrund av de lokaliseringar till Ludvika som görs — ASEA-Brown Boveri, riksskatteverkets punktskatteenhet och delar av statens vattenfallsverk — är alla intresserade av att Bergslagspendeln omedelbart rustas upp och elektrifieras. Inte minst regeringsledamöter har gjort uttalanden om Bergslagspendelns stora betydelse för utvecklingen i Bergslagsområdet. Bergslagspendelns anknytning till Mälarbanan förstärker då också de positiva regionalpolitiska effekterna för Bergslagen och hjälper till att lösa de stora problem som detta kärnområde för det svenska industrisamhället i dag har att brottas med. Herr talman!

Herr talman! I rubriken till detta betänkande står att det gäller ”en framtidsinriktad järnvägspolitik”. Men jag konstaterar att utskottet i detta sammanhang talar mycket litet om norra stambanan. Jag har en motion där jag begärt ett allmänt uttalande av riksdagen att någon neddragning av persontrafiken på norra stambanan inte skall få ske. På det yrkandet svarar utskottet följande: ”Utskottet anser att de frågor som aktualiserats i motionerna bör avgöras av SJ. Om riksdagen uttalade sig om tågstopp och tidtabellsfrågor skulle SJ:s möjligheter att agera som ett självständigt trafikföretag allvarligt försvåras. Motionsyrkandena avstyrks av utskottet.” Jag tycker att detta är nonchalant i överkant, och jag kan inte annat än tolka det som ett uttryck för bristande intresse för norra stambanan. Man har i utskottet inte ens orkat med att föra in motionen bland de motioner som handlar om Norrlandstrafiken, utan motionen behandlas under rubriken Tåguppehåll och tidtabellsfrågor. I det avsnitt som handlar om Norrlandstrafiken tar man upp snabbtågsprojektet Stockholm-Sundsvall. Utskottet har många lovord för en sådan satsning. Det förstår jag, och jag kan instämma i lovorden.

Motionen avstyrks därför.” Dessa korta skrivningar i utskottsbetänkandet är, som jag ser det, ingen tillfällighet. De är ett led i ett mönster, ett mönster som går igen så fort man talar om kommunikationer och om norra stambanan. Synpunkterna stämmer också med kommunikationsministerns uppfattning. Jag hade här i kammaren i höstas en debatt med honom, där jag tog upp just persontrafiken på norra stambanan. Då framhöll kommunikationsministern att det jag talade om var gårdagens järnväg och gårdagens trafikpolitik. Det är alltså samma mönster. Talar man om personatrafiken på norra stambanan, så är det gårdagen man talar om. Jag är oroad över framtiden för södra Norrlands inland, för dess kommuner och dess befolkning. Vi sätts på undantag. I regeringens proposition om åtgärder för Norrlands inland undantogs Gävleborgs inland utom Ljusdal. När det gäller kommunikationer förefaller rättesnöret vara att förbättra kommunikationerna för dem som redan har goda kommunikationer men mindre att förbättra för dem som har dåliga kommunikationer. Gävleborgs inland har inga flygmöjligheter — det finns inga flygplatser i vare sig Ockelbo, Bollnäs, Ovanåker eller Ljusdal. Vore det inte då naturligt att bygga upp goda järnvägskommunikationer åt befolkningen i dessa bygder? Nej, det förefaller inte så. Vi skall matas ut till kusten. Vi har tidigare haft våra tvärgående järnvägslinjer, som nu är nedlagda, och vi skall förstås forslas i bussar. Det satsas på norra stambanan just nu. Ja visst — för godstrafikens skull. Gävleborgs inland är beroende av norra stambanan. Både för enskilda människor som pendlar inom länet och för näringslivet i stort är det nödvändigt med goda kommunikationer. Vi som bor i inlandet ställer naturligtvis upp för bättre kommunikationer åt andra, för snabbtåg osv., men vi måste också ha rätt att kräva något för oss själva. Mellan Bollnäs och Edsbyn upprätthålls godstrafik som är av stor betydelse för Ovanåkers och Edsbyns många industrier. Nu har frågan aktualiserats om att godsbefordran på den linjen skall upphöra. Industrierna i Ovanåker har samfällt uttalat sin oro över en sådan utveckling. De har behov av banan. Edsbyverken har satsat på stickspår. Nordanå Trä i Alfta kör 120 stora dubbelvagnar per år på järnväg. I Alfta kan man använda egen truck för lastning av vagnarna. Östanåsågen omsätter 25 miljoner. 80 96 av produkterna transporteras på järnväg. En stor del av produkterna går vidare till Italien och Västtyskland. Företaget är helt beroende av järnvägstrafiken. Ovanåkers kommun har med skärpa markerat att man inte accepterar en nedläggning av godstrafiken. Det har funnits några ljuspunkter här i dag: Rune Thoréns uttalande om satsningen på stambanan och c-vpk-reservationen om godstrafiken mellan Bollnäs och Ovanåker. Jag yrkar bifall härvidlag. Till sist, herr talman, vill jag hälsa riksdagens ledamöter välkomna att åka på Dellenbanan i Hälsingland i sommar. Det är förstås en nedlagd bana, men den fyller 100 år i år och där kommer att gå särskild turisttrafik. Välkomna till en skönhetsupplevelse på Dellenbanan!

Herr talman! Det är nu snart 100 år sedan dagens järnvägsnät lades fast. Vi vet att trafikarbetet snabbt kommer att öka framöver. Vi vet också att trafik och miljö intimt hör samman. Det är viktigt att finna positiva lösningar som bygger på ny och bättre teknik. Om jag har förstått det som nu händer när det gäller bannätet för snabbtåg, så torde det finnas möjligheter för sådana järnvägsförbindelser mellan våra tre storstäder. Det är naturligtvis bra och riktigt, men också de verkligt långa avstånden behöver goda förbindelser. Ett sådant projekt är ostkustbanan. Om man ser på den banan med beaktande av samhällsekonomiska och miljömässiga bedömningar, så försvarar den i och för sig sin plats som ett eget projekt. Ur regionalpolitisk utvecklingssynpunkt går det inte att övervärdera nyttan av att binda ihop de norrländska kustorterna. Man kan också se den här banan i ett nordiskt perspektiv. Ett nordiskt snabbtågsbannät, som binder ihop våra länder, vore ett utomordentligt intressant framtidsprojekt.

Detta är naturligtvis en fråga för Nordiska rådet och en fråga för ett tio-tjugotal av de nordiska ländernas storföretag. Jag hoppas att det kan bli en debatt om saken. Jag vill avsluta med att yrka bifall till motion T94, som berör ostkustbanan.

Herr talman! Anledningen till att jag har begärt ordet i detta ärende är att jag tillsammans med Per Westerberg och Gunnel Liljegren under den allmänna motionstiden väckte en motion om järnvägskommunikationerna i Södermanland. Jag skall fatta mig mycket kort, men jag kan med glädje konstatera att utskottet i sin behandling av kommunikationerna runt Mälaren visar ett mycket positivt intresse för de projekt som går under namnen Svealandsbanan och Mälarbanan och även för en tänkt snabbtågslinje runt Mälaren. Det är möjligt, som utskottet framhåller, att trafikutbyggnaden runt Mälaren måste studeras ytterligare. Man får emellertid inte glömma bort att mycket ingående studier redan föreligger, varför ett utförande av projekten bör komma till stånd mycket snart. Det finns dock, herr talman, vissa formuleringar i utskottets betänkande vilka reser en del frågor som onekligen bekymrar oss som är bosatta söder om Mälaren. Järnvägslinjen Södertälje Södra-Eskilstuna ingår i det s.k. stomnätet. Det gör även järnvägen norr om Mälaren som sammanbinder Örebro och Västerås med Stockholm. Likafullt väljer utskottet att uttala att projekteringar norr om Mälaren redan nu bör genomföras på de delar av Mälarbanan som sammanfaller med nuvarande bansträckning och där spårkapaciteten och banstandarden snarast måste förbättras. Jag måste då, liksom Kjell Johansson tidigare gjort, fråga utskottets talesman: Innebär detta uttalande att utskottet redan nu prioriterar Mälarbanan framför Svealandsbanan? Kjell Johansson fick inget svar på sin fråga, och tiden att lämna svar har snart utgått. Folk i de berörda bygderna kan lätt få uppfattningen att Mälarbanan skall prioriteras, om vi inte här kan få ett klarläggande som visar någonting annat. Jag är fullt medveten om att järnvägen norr om Mälaren nu har en låg standard och snarast bör förbättras, oavsett om Mälarbanan kommer till stånd eller inte. Situationen på Eskilstunabanan är dock inte bättre, och för att inte kommunikationerna söder om Mälaren skall hamna i bakvatten borde utskottets talesman här klargöra att behovet av upprustning av Eskilstunabanan är väl så viktigt att tillgodose som det som gäller den norra bansträckan. Herr talman! Vi har i vår motion också framhållit det betydelsefulla i att den nya fjärrtågsstationen på Södertörn förläggs så nära Södertälje som möjligt. Utskottet säger sig inte vilja föregripa regeringens beslut i denna fråga. Jag kan ha viss förståelse för den ståndpunkten, men vill samtidigt framhålla att jag noga kommer att följa ärendets handläggning.

Herr talman! Från sörmländsk sida har ledamöter inom tre partier i en motion i anslutning till regeringens trafikpolitiska proposition välkomnat en samhällsekonomiskt inriktad investeringsplanering. Vi instämmer också i bedömningen av angelägenheten av de större järnvägsprojekten, däribland Svealandsbanan, som i propositionen utpekas som intressanta. Vi står även bakom de motiv som presenteras för dessa projekt. Trafikutskottet har gett vår motion en mycket välvillig behandling. Utskottet tillstyrker för sin del föredragande statsrådets förslag om att planeringen av investeringar och underhåll skall ske på samhällsekonomiska grunder. Därmed kommer investeringarna i järnvägens infrastruktur i huvudsak att bedömas på liknande sätt som gäller för väginvesteringarna, säger utskottet. Med detta uttalande har man tillgodosett syftet med vår motion. Enligt min mening ligger detta väl i linje med önskemålen att vidareutveckla de båda projekten Svealandsbanan och Mälarbanan. Jag vill gärna understryka att en ny fjärrtågsstation vid Södertälje syd är av strategisk betydelse för utvecklingen av tågtrafiken. Jag noterar också med tillfredsställelse att utskottet framhåller att den tätbefolkade Mälarregionen är ett av de områden i Sverige där en utbyggd kapacitet av SJ:s persontrafik och minskade restider skulle kunna få betydande effekter i form av ökat tågresande. Jag har emellertid, i likhet med ett par tidigare talare, en fråga att ställa till utskottets företrädare, och jag finner med tillfredsställelse att Rune Johansson står närmast på talarlistan. Utskottet anser att hela trafiken kring Mälaren skall studeras ytterligare. Jag har då utgått från att den skrivning som därefter följer och som talar om angelägenheten av projektering redan nu för vissa investeringar på Mälarbanan, omfattande befintliga sträckningar som kunnat ingå i det kommande bannätet också skall kunna komma att gälla befintliga sträckningar på Svealandsbanan. Detta är befogat med hänsyn till betydelsen av den samordning mellan dessa båda projekt som såväl regeringen i propositionen som utskottet i sitt betänkande uttalar sig för. Jag kan tillägga att detta är en samordning som också SJ-ledningen varmt förordar och tydligen tagit som utgångspunkt för sin planering. Jag föreställer mig att utskottet med sin skrivning inte avsett att utesluta en sådan möjlighet, och jag skulle gärna vilja få detta bekräftat av utskottets talesman Rune Johansson.

Herr talman! Eftersom jag har fått tre frågor om trafiken runt Mälarbanan vill jag först säga att utskottet står bakom den skrivning som vi har presenterat. Vi vill också hänvisa till banverkets roll i dessa frågor. Jag tror inte att det skall behöva råda gränsstrider i Mälarregionen när det gäller satsningen på detta järnvägssystem. Jag skulle ändå till protokollet vilja göra den preciseringen att utvärderingarna av fördelarna med en samordning mellan de båda projekten självfallet bör få ligga till grund för de investeringar som bör komma till stånd. Utskottet har egentligen velat understryka angelägenheten av att man inte i onödan dröjer med förbättringar. Projektet är alltså mycket dyrt och måste därför byggas etappvis. Därmed, herr talman, är debatten för min del avslutad.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt anförande, även om jag använde andra ord, ser SJ uppenbarligen Mälarområdet som en sammanhängande marknad. Jag tolkar Rune Johanssons svar på det sättet att utskottet inte En framtidsinriktad lägger hinder i vägen för denna marknadsmässiga syn och de överväganden om investeringsvolym och investeringstakt som SJ utifrån denna helhetssyn kan komma att göra. Därmed är jag nöjd. Fred kan slutas mellan nord och syd.

Herr talman! Jag skall så här i debattens slutskede bara gå upp för att till trafikutskottet framföra ett tack för en positiv och vänlig skrivning om motion T19 angående smalspåret Växjö— Västervik. Jag gör det kanske inte så mycket för motionärernas skull som för alla de ideella krafters — unga, gamla, pensionärer och aktiva SJ-människor — som tar hela sin fritid i anspråk för att iordningställa en bana som SJ tidigare lagt ned. I veckan har de fått banan godkänd av vägverket, med beröm för det arbete de har lagt ner. Banan kommer att bli trafikerad från mitten av maj. Jag hoppas att de känner att de har fått detta erkännande och att det ekonomiska trycket så småningom skall lätta och att det kommer att gå bra för dem. Tack!

Herr talman! Några kompletteringar. Till Rune Johansson vill jag säga att vi i centern har stort förtroende för länsbolagen, men det vi vill är att staten skall stå för infrastrukturen även när det gäller dessa investeringar. Egentligen begärde jag ordet för en annan sak. Inledningsvis sade jag att vi vill satsa mellan 20 och 25 miljarder kronor på en mängd projekt. Jag uppehöll mig vid ett flertal enskilda projekt och talade för dem. Jag sade samtidigt att vi icke har tagit ställning till de enskilda projekten, utan dem får vi titta närmare på. Vi förutsätter emellertid att de kommer att inrymmas i de 20-25 miljarderna. Vpk har i en serie reservationer, närmare bestämt reservationerna 28—37, tagit upp nästan samtliga de projekt som jag talade för. Då kan det kanske se litet underligt ut att vi i omröstningarna ställer oss emot varandra, men beroende på den teknik vi har i riksdagen är det självklart att det blir på det sättet. Vi har talat för projekten men inte reserverat för dem. Däremot kommer vi i fortsättningen att arbeta för att i stort sett samtliga dessa projekt skall kunna inrymmas i de 20—25 miljarder som centern har anvisat. En framtidsinriktad En framtidsinriktad

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 18 om ungdomsfrågor är till omfattningen förhållandevis begränsat och detsamma kommer troligtvis att gälla för debatten. En av orsakerna till detta är att riksmötet befinner sig i sitt slutskede, en annan orsak är att ungdomsfrågorna under den allmänpolitiska debatten blev föremål för en noggrann genomgång, och det finns knappast orsak att här upprepa den debatten. Det gläder mig dock att i efterhand kunna konstatera att den förhållandevis negativa syn på dagens ungdom som präglar föredragande statsråds beskrivning i årets budgetproposition, under den debatten mjukades upp och ersattes av en betydligt mer positiv 55 inställning från statsrådets sida. Detta stämmer överens med vår uppfattning att ingen generation ungdomar haft det så bra som dagens generation, vilket i sin tur naturligtvis inte utesluter att det finns problem. I övrigt får de olika förslag som presenterades i budgetpropositionen prövas i resp. utskott, och detta har vi framfört i skrivningen i reservation nr 1. Vi anser inte att statens ungdomsråd behövs. Vi värjer oss mot att staten i form av en övergripande organisation skaffar sig utrymme för att styra och reglera ungdomsverksamheten, och i det här fallet också styra den politiskt. Detta visar sig genom den klart politiserade sammansättningen av statens ungdomsråds styrelse. Vi anser att ungdomsorganisationerna själva genom sitt samarbetsorgan, och genom en eventuell tillkomst av nya sådana, skall svara för fördelningen av de medel som staten ställer till förfogande. Det finns också skäl att erinra om de stödmöjligheter som står till ungdomsorganisationernas förfogande genom medel som fördelas över andra departement. Här vill jag som exempel nämna att socialdepartementet ställer 4,6 milj.kr. till förfogande för droginformation, och det finns i övrigt åtskilliga andra möjligheter att söka bidrag, inte minst till projekt. Huvuddelen av dessa bidrag kan sökas av många olika organisationer och inte uteslutande ungdomsorganisationer. Vi anser däremot att de statliga medel som nu fördelas av statens ungdomsråd för ungdomsorganisationernas centrala verksamhet bör reserveras för just ungdomar. Åldersgränsen bör därvid vara 21 år. Den nuvarande gränsen på 25 år inbegriper den utan jämförelse starkaste konsumtionsgruppen. Denna synpunkt redovisas i reservation nr 6. Jag vill också påpeka att vi vill reservera 2 milj.kr. för att förstärka ledarutbildningen. Slutligen, herr talman, är det glädjande att så många ungdomar är aktiva inom föreningslivet. Det finns dock en svag tendens till att föreningsaktiviteten bland ungdomar är i avtagande, och det är en utveckling som vi anser vara mycket olycklig. Det är inte pengar som i första hand kan motverka en sådan utveckling och det är betydelsefullt att skolan i alla sammanhang stöder ett aktivt föreningsarbete, för det är i skolåldern som intresset för föreningsverksamhet vaknar.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

Herr talman! Det finns en stor enighet om att barnoch ungdomsorganisationerna spelar en betydande roll när det gäller att uppnå riksdagens ungdomspolitiska mål om att utveckla demokratin, stimulera samhällsengagemang, skapa bättre samhällsmiljöer, öka jämlikheten och skapa en bättre samhörighet. Ungdomsorganisationerna gör en kontinuerlig och långsiktig insats för att ge dagens ungdomsgenerationer denna humanistiska grund att stå på. Organisationernas verksamhet bygger på arbete av och för ungdomar. Deras insatser går inte att jämföra med kampanjer organiserade av myndigheter. Vi kan samtidigt konstatera att det reella stödet till de ungdomsorganisa Prot. 1987/88:116 tioner som vi talar så väl om har minskat. Statens ungdomsråd har granskat 6 maj 1988 ungdomsorganisationernas centrala ekonomi, och man konstaterar i slutrap Ungdomsfrågor porten från juli 1986 att värdet av det statliga stödet kraftigt har försämrats sedan början av 1980-talet. Medan konsumentprisindex har ökat med 54 96 mellan 1980 och 1985 har en genomsnittlig ungdomsorganisations centrala statliga stöd ökat med endast 9 96 mellan 1980 87. Statsbidragen till ungdomsorganisationerna via statens ungdomsråd har minskat från 240 miljoner i slutet av 1970-talet till 150 miljoner årsskiftet 1986-1987, detta mätt i 1986 års penningvärde. För att återställa stödet krävs alltså ca 90 milj.kr. Dessutom har andra bidrag som t.ex. organisationstidskriftsstödet slopats, vilket också har drabbat ungdomsorganisationerna. Under de år som har gått har ett flertal utredningar, bl.a. folkrörelseutredningen, studerat ungdomsorganisationernas statliga stöd. Inför det faktum att många ungdomsorganisationer har svårigheter säger folkrörelseutredningen att detta är mycket allvarligt och bör utgöra en väckarklocka för beslutsfattare på såväl central som lokal nivå. Man konstaterar också att trots de i dag förändrade och i många fall svårare villkoren söker ungdomsorganisationerna utveckla sin verksamhet och strävar hela tiden mot att nå fler barn och ungdomar. Även ungdomsministern konstaterar att de idébärande organisationerna har svårt att hävda sig. Utan resurser är det oerhört svårt att möta konkurrensen från det stora kommersiella utbudet av fritidsverksamhet som finns i dag. När ungdomsorganisationerna, som Sveriges ungdomsråds ekonomiutredning visar, tvingas skära ned verksamhet och utbildning blir situationen än värre. Att försöka möta ungdomarnas missnöje, som bl.a. kom till uttryck i Kungsträdgården i somras, blir omöjligt. Det är allvarligt och oroande att regeringens föredragande i ungdomsfrågor inte presenterar några åtgärder som återställer det statliga stödet till den nivå den hade i början av 1980-talet. Regeringen drar uppenbarligen inte några slutsatser av det omfattande utredningsarbete som har pågått fram till i höstas. I budgetpropositionen finns inga förslag som rättar till bristerna, utom möjligen det statliga lokala aktivitetsstödet. Att endast räkna upp det centrala stödet med 5 2 står i direkt strid mot ovan nämnda målsättningar. Vi i centern anser det nödvändigt att som ett första steg mot att återställa anslaget till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet anslå 10 milj.kr. utöver regeringens förslag. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 7. Sedan något om den samlade redovisning för ungdomsfrågor som har bifogats som bilaga till betänkandet, det s.k. 100-punktersprogrammet. De flesta av de frågorna behandlas ju faktiskt av andra utskott och därför tycker reservanterna att det inte är nödvändigt att bifoga detta 100-punktersprogram till ett enda betänkande. Flera av de frågor som finns i 100 punktersprogrammet är ju ännu inte behandlade i denna kammare, utan kommer att behandlas senare under våren. Detta är alltså anledningen till att reservanterna anser det olämpligt att bifoga den här samlade redovisningen. Därmed yrkar jag också bifall till reservation nr 1. 7”
Herr talman! Regeringen presenterar i årets budgetproposition ett samlat program för Sveriges ungdom. Från vpk:s sida nödgas vi tyvärr konstatera att regeringens förslag inte innebär några genomgripande förbättringar för ungdomarnas situation vare sig när det gäller deras problem på arbetsmarknaden eller när det gäller de stora problem som ungdomarna har på bostadsmarknaden. En utförlig beskrivning av vår kritik gentemot regeringsförslaget och alternativa lösningar för ungdomarnas situation finns i vår motion och i motsvarande reservation som är fogat till detta betänkande, vilken jag yrkar bifall till.

Herr talman! Margö Ingvardsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att öka resurserna till habiliteringen av handikappade barn och vuxna. Som svar på frågan vill jag meddela att regeringen inom kort avser att tillsätta en särskild handikapputredning. Avsikten är att utredningen främst skall inriktas på sådana insatser som görs för handikappade dels av kommunerna inom socialtjänsten, dels av hälsooch sjukvårdshuvudmännen inom habiliteringen och rehabiliteringen. Utgångspunkten för utredningen kommer framför allt att vara situationen och behoven för personer med svåra handikapp och handikappade barn och ungdomar, med andra ord grupper som har ett omfattande behov av stödinsatser från samhällets sida. Särskild uppmärksamhet skall också ägnas åt de små och mindre kända handikappgrupperna, om vilkas situation det för närvarande i många fall saknas den nödvändiga kunskapen hos ansvariga samhällsorgan. Syftet med utredningen är att klargöra hur dessa grupper i framtiden skall kunna tillförsäkras ett fungerande samhällsstöd. Min bedömning är att just frågan om habiliteringsinsatser för handikappade barn och vuxna kommer att ges avsevärd uppmärksamhet under utredningsarbetets gång.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

Bristen på logopeder får till följd att barn som är inskrivna inom omsorgsverksamheten med stöd av lagen kan kräva sina rättigheter, medan andra handikappade barn får behandling endast i undantagsfall. Exempelvis barn med cp-skador är en sådan grupp som kommer i andra hand, även om de har stora ätoch dricksvårigheter, som skulle kunna påverkas genom logopedbehandling. Det behövs ökade resurser. Men det behövs också en lagstadgad rätt för handikappade barn och ungdomar till vissa omsorger. Därför är det beklagligt att den statliga utredning som haft i uppdrag att vidga personkretsen enligt omsorgslagen inte har lyckats slutföra sitt uppdrag. Jag vill fråga statsrådet: Vad kommer att hända nu? Kommer den aviserade handikapputredningen att ta över den förra utredningens uppdrag att lägga fram förslag om vidgning av personkretsen enligt omsorgslagen?
Herr talman! Först vill jag säga att jag gör samma bedömning som Margöé Ingvardsson när det gäller riskerna att de här grupperna, människor med handikapp och med omfattande och långvarigt behov av behandling, vård och stöd, lätt kommer bort i den aktuella vårddebatten. Det är vår gemensamma uppgift att se till att det inte blir fallet. Även jag beklagar att dens.k. Ansgar-gruppen nu avslutat sitt arbete utan att ha uppnått målet för utredningen. Det är min bestämda avsikt att den handikapputredning som vi tillsätter inom kort skall ta upp de frågor som omsorgsberedningen haft att behandla. Men det kommer att ske med ett vidgat mandat att diskutera även utifrån kommunernas ansvar. Därmed tror jag att det skall bli lättare för denna utredning att komma fram till resultat än det var för Ansgar-gruppen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för den upplysningen. Det är bra att den här handikapputredningen skall överta Ansgar-gruppens direktiv när det gäller att vidga den lagstadgade rätten till behandling enligt omsorgslagen för andra handikappade än de som nu omfattas av lagen. Men jag måste fråga: Kommer den här handikapputredningen att arbeta utifrån nolldirektiv, liksom alla andra utredningar gjort under de senaste åren? I så fall är det svårt att förstå att utredningen skall kunna komma med några förslag som verkligen innebär förbättringar för fler grupper.
Herr talman! Sedan nolldirektiven infördes och vi därmed fick en ny utredningsteknik, har alla utredningar haft nolldirektiv. Det kommer säkerligen även den blivande handikapputredningen att få. Det tror jag mig 59 kunna utgå från, även om vi ännu inte är färdiga med direktivskrivningen. Jag vill i det sammanhanget peka på att uppgiften ändå inte är alldeles hopplös att även med nolldirektiv till sist få fram resurser för ett område. Jag tänker på bilstödsutredningen, som också hade nolldirektiv men som ledde till en reform enligt vilken bilstödet i statsbudgeten ökade från 65 till 255 miljoner. Nolldirektiv innebär att utredningen måste föreslå även finansiering av sina reformförslag. Men man kan ju åstadkomma konstruktioner och tekniska lösningar som underlättar arbetet med fortsatta insatser. På det sättet kan man bana väg för reformer, som regeringen sedan tar ansvar för.
Herr talman! Skall jag uppfatta statsrådets svar på min fråga om nolldirektiven så, att dessa direktiv i praktiken inte har någon betydelse utan att handikapputredningen kan föreslå åtgärder som kommer att kosta pengar och att det inte är nödvändigt att finansieringen sker inom det egna området eller närgränsande områden, dvs. att utredningen kan föreslå en total omfördelning av samhällets resurser. I så fall tycker jag att detta var ett bra svar.
Herr talman! Som jag sade är direktiven ännu inte färdigskrivna, och därför kan jag inte svara på denna fråga. Vad som är alldeles klart är att de direkta utgiftsökningar som en utredning föreslår måste åtföljas av finansieringsförslag. Men ett utredningsarbete består inte bara i att lägga fram förslag till ökade insatser. Ofta handlar det om organisationsformer, ansvarstagande, tekniska lösningar och anvisning av modeller för verksamheten inom de ramar där arbetet skall ske. Jag tog i går emot en utredning från Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Denna innehöll mängder av intressanta uppgifter på habiliteringsområdet. Vi skall inte enbart vänta på utredningen. Jag skall också se till att socialstyrelsen nu går igenom de nya uppgifter som kommer fram om habiliteringen av handikappade, uppgifter som visar att det skett vissa försämringar sedan omsorgslagen trädde i kraft.
Herr talman! Det måste vara en klar skillnad mellan utredningar inom handikappområdet och utredningar som gäller andra områden. När det gäller de handikappades situation är det oftast inte fråga om att man skall föreslå åtgärder som innebär standardförbättringar, dvs. sådana förbättringar för handikappade människor som andra grupper inte får, utan det handlar alltid om att föreslå åtgärder som gör det möjligt för handikappade att uppnå en del av den standard som vi andra har på olika områden. Därför menar vi att det är omöjligt att ställa samma krav på handikapputredningar när det gäller finansiering som gäller för andra utredningar. Utredningarna inom handikappområdet måste få möjlighet att även föreslå saker och ting som kostar pengar. De måste också kunna gå utanför det egna området när de föreslår finansiering.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att förbättra situationen för dem som smittats av HIV genom blodtransfusion. Hans Göran Franck åberopar därvid att patientförsäkringen inte behandlat dessa fall med tillräckligt allvar och att de HTV-smittades organisation NU inte beviljats bidrag. Liksom frågeställaren hyser jag den största medkänsla med patienterna som drabbats av HIV-smitta i sjukvården. Smittan berodde på att vi då inte hade möjlighet att skydda patienter från HTV-smitta, närmast i samband med blodtransfusion. Numera är risken för smitta i sjukvården försvinnande liten. Huvudmännen för hälsooch sjukvården har tecknat patientförsäkringen för att patienter som drabbas av allvarliga komplikationer skall kunna få ersättning. Någon vårdslöshet från sjukhusets sida behöver inte visas för att ersättning skall utgå. Patientförsäkringen ger de skadade ersättningar, som i princip ansluter sig till vad som utgår i Sverige enligt skadeståndsrättsliga principer. Ersättning lämnas således för inkomstförlust, för skäliga kostnader, för sveda och värk samt för bestående men vid invaliditet. Man kan konstatera att ersättningen från patientförsäkringen för bestående men vid invaliditet ofta ligger högre än vad som utgår enligt skadeståndsrättsliga bedömningar. Ersättningen står i normalfallet i relation till dels graden av invaliditet hos den skadade, dels den skadades ålder, och är avsedd att underlätta det liv som personen tvingas föra på grund av skadan, bl.a. genom att man ger möjligheter till rekreationsresor och utveckling av nya intressen. Även om den som infekterats av HIV genom blodtransfusion till en början inte visar några kroppsliga sjukdomssymtom av invalidiserande natur får ändå samtliga HIV-positiva en ersättning för bestående men från patientförsäkringen. Ersättningen står i relation till åldern. Man har från försäkringskonsortiets sida försökt spåra upp de smittade för att erbjuda dem denna ersättning. Det finns omkring 100 HIV-positiva blödarsjuka och 67 anmälda transfusionssmittade. Fler än 160 HIV-smittade har alltså fått ersättning. Totalt ca 10 milj.kr. har hittills utbetalats i ersättningar till dem från läkemedelsförsäkringen och patientförsäkringen. Härav avser 4,2 milj.kr. de transfusionssmittade. Om tillståndet aids utvecklas hos patienten lämnas ytterligare ersättning. Särskilda försäkringsmedel har reserverats för sådana framtida ersättningar till de HIV-smittade. Herr talman! Jag anser att det är orätt att påstå att patientförsäkringen inte behandlar dessa fall med tillräckligt allvar. Sverige och Finland är för övrigt de enda länder i världen som på detta sätt ger ett ekonomiskt stöd till HIV-infekterade personer. HIV genom blodtransfusioner. Socialdepartementet beviljade den 14 april 1987 ett bidrag med 100 000 kr. till föreningens insatser i fråga om psykosocial stödverksamhet. Bidraget utgick från de särskilda medel som riksdagen har beviljat för bekämpningen av aids. Kamratföreningen har sålunda initialt beviljats bidrag från staten. NU har därefter begärt ytterligare stöd till föreningsverksamheten, som bl.a. består i att låta medlemmarna göra rekreationsresor, dock utan att ange något belopp. Vid beredningen av denna senare ansökan har socialdepartementet tagit kontakt med Stockholms läns landsting. Det ansågs mer naturligt att landstinget gick in med ett stöd till föreningens verksamhet. Landstinget har nyligen beslutat att ge kamratföreningen NU ett bidrag med 200 000 kr. Jag har också erfarit att 100 000 kr. har betalats ut från patientförsäkringen till medlemmarna i NU för en gemensam rekreationsresa. Herr talman! Det finns enligt min mening inte någon anledning för regeringen att vidta särskilda åtgärder i detta fall.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det utförliga svaret vittnar om att socialministern har tagit denna fråga på allvar. Det rör sig här om en liten grupp, som av allt att döma inte kommer att utökas, och det är människor som oförskyllt — på grund av vad som har hänt inom den allmänna sjukvården — fått mycket allvarliga skador och allvarliga men. Socialministern säger i sitt svar att man har utgivit vissa schablonersättningar och att ersättningen står i relation till åldern. Det är dessa ersättningar som de drabbade, men också många andra, har ansett vara lågt satta. De ligger i skiktet från drygt 30 000 kr. till 90 000 kr. Om man slår ut det belopp som utbetalats — omkring 4,2 milj.kr. — till de transfusionssmittade skulle det röra sig om drygt 60 000 kr. som genomsnittlig ersättning, och det får betraktas som lågt. Det finns därför all anledning att noga följa den här saken och söka vidta åtgärder som kan underlätta vederbörandes möjligheter att få ytterligare ersättning utan att de skall behöva tillgripa rättsligt förfarande, något som av allt att döma både de själva och deras ombud har stegrat sig mot. Slutligen noterar jag med tillfredsställelse att ersättning har utgått till kamratföreningen NU.

Herr talman! Birgitta Rydle har frågat statsrådet Bengt Göransson om han anser att droger skall kunna användas för att lugna överaktiva skolbarn och, ominte, vilka åtgärder han kan tänka sig att vidta för att förhindra att så sker. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Bakgrunden till Birgitta Rydles fråga är en diskussion i radioprogrammet = Prot. 1987/88:116 Vetandets värld där s.k. överaktiva barn diskuterades. 6 maj 1988 Överaktivitet hos barn och ungdomar kan ha många olika orsaker och behandlingen är därför mycket varierande. I vissa fall tycks överaktiviteten vara uttryck för en lindrig hjärnskada. I fall av mer uttalad hjärnskada som orsak till överaktivitet har i barnoch ungdomspsykiatrin prövats att behandla med centralstimulerande medel. Detta, vill jag understryka, är en metod som används mycket sällan. Enligt vad jag erfarit har 37 barn i Sverige behandlats med amfetamin på grund av hyperaktivitet sedan år 1977. I de flesta fall bearbetas denna typ av problem med psykoterapi eller med stöd och hjälp till barnet och familjen på annat sätt. Det finns enligt min mening inte skäl att vidta några åtgärder för att förhindra att det fåtal barn som behöver centralstimulerande medel för att kunna fullgöra sin skolgång får denna behandling.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret — men jag är faktiskt litet besviken över att inte skolministern var beredd att svara, eftersom min fråga egentligen avser störda barn och deras skolsituation. Det radioprogram, som jag refererade till i min fråga och som också socialministern här refererade till, ledde till att väldigt många upprörda föräldrar kontaktade mig och undrade, om det verkligen var så, att barn kunde bli behandlade med droger i skolan. Nu hör jag av svaret att 37 barn har behandlats på det här sättet under en period, och jag tycker att 37 barn är 37 barn för mycket. Jag beklagar att socialministern inte tar avstånd ifrån den här formen av behandling, för det är faktiskt fråga om drogbehandling. Vad vet man om följdverkningarna? Behandlingen botar ju inte. Tvärtom kan den leda till beroende. För att återigen anknyta till radioprogrammet vill jag nämna att där framträdde en mamma och berättade om sin pojke, som tydligen hade fått en sådan här behandling. Hon sade: Det har lugnat ner honom. Skolan har sagt att det är ett under som hänt. Han har suttit alldeles stilla. Han har kunnat sitta hela lektioner. Jag tycker att det visar att behandlingen inte kan vara riktigt bra. Barn i den åldern måste ju ändå få vara aktiva. Än en gång: Jag beklagar att socialministern anser att sådan här behandling skall få fortsätta.
Herr talman! Skolministern hade naturligtvis varit beredd att svara på frågan, men den faller alltså inom mitt ansvarsområde, och därför svarar jag. Jag kan informera om att socialstyrelsen planerar ett expertseminarium om centralstimulantia senare i den här månaden, och då skall man bl.a. diskutera frågan om den kliniska prövningen och bedöma långtidseffekterna. Jag vill också påpeka att än så länge är sådan här behandling möjlig bara med licens från socialstyrelsen i det enskilda fallet, eftersom centralstimulerande medel inte är registrerade som läkemedel. Jag menar fortfarande att 63 det är i ytterst få fall man har gjort bedömningen att denna behandling är befogad. I övrigt använder man andra metoder.
Herr talman! Jag vill återupprepa att jag tycker att detta ytterliga fåtal, de 37 barnen, faktiskt är 37 barn för mycket. Det vore bra om detta seminarium kunde komma fram till att de behandlingsmetoder som skall användas skall vara sådana att barn inte riskerar att bli beroende av centralstimulerande medel typ amfetamin och ritalina.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att informera om vikten av att föräldrar som vårdar sina barn i hemmet ansöker om att få tillgodoräkna sig denna tid som grund för framtida ATP-pension. Frågan om tillgodoräknande av vårdår för ATP har nyligen behandlats av socialförsäkringsutskottet. Utskottet framhöll i sitt betänkande att förmånen gäller försäkrad förälder som under större delen av ett år vårdar barn som inte har fyllt tre år, under förutsättning att föräldern så önskar. Ett automatiskt påförande av vårdår borde därför inte ske. Utskottet ansåg emellertid att det kan finnas skäl att förbättra informationen om rätt till ATP-poäng för vård av barn. Riksförsäkringsverket borde som tillsynsmyndighet ta initiativ till att informationen spreds till berörda försäkrade. Enligt vad jag fått veta har riksförsäkringsverket planerat åtgärder för att förbättra informationen på det sätt som utskottet förutsatt i sitt betänkande. Verket har avsatt särskilda medel för att genomföra sådana åtgärder. Jag bedömer därför att några ytterligare åtgärder från min sida inte är nödvändiga.